Herr talman! I dagens Sverige ligger den ekonomiska makten hos ett fåtal. En liten grupp stora aktieägare bestämmer över människors arbete och hela bygders livsvillkor. Detta står i skärande kontrast till det faktum att det är lönarbetarna som genom sitt arbete skapat förmögenheterna, värdena, kapitalet. Lönarbetarna är fortfarande, 50 år sedan socialdemokraterna på allvar kom till regeringsmakten, beroende av bolagsherrarnas beslut. Detta accepterar inte arbetare och tjänstemän. De kräver att de som arbetar skall ha makten i företagen och samhället. De kräver med andra ord demokrati och socialism. Under det kalla krigets år på 1950-talet var det på modet att påstå, att sådana krav inte längre var aktuella. Kapitalismen hade en viss uppblomstring och produktionen ökade bl.a. för att återställa vad som förstörts under kriget. Efterfrågan på arbetskraft var stor och arbetslösheten låg. Teorierna om ”den krisfria kapitalismen” blommade upp. Regeringsmedlemmar och LO-ekonomer talade om Sverige som ”fullsysselsättningssamhället” där arbetslöshet var förbjuden. Det behövdes inte många frostnätter i 1970-talets nya klimat för att dessa teorier skulle sloka. De ekonomiska kriserna fick ett djup och en omfattning som gjorde dem påtagliga för alla. Massarbetslösheten kom tillbaka. En permanent arbetslöshetsarmé uppstod av utslagna och ungdomar, som aldrig lyckades komma in i det ordinarie arbetslivet. Inflationen blev ett ständigt inslag i de kapitalistiska ländernas ekonomi. Det blev också uppenbart för allt flera människor att samtidigt med allt talet om ”välfärdssamhälle” och ”medbestämmande” hade i själva verket skett en fortsatt koncentration av ägande och makt till storfinansen. Det var den som hade vunnit på strukturrationaliseringen, på folkförflyttningen från norr till söder, på den återhållsamma lönepolitiken, på politiken med samverkan mellan arbete och kapital. Allt detta ledde till att frågorna om ägande och makt på nytt började ställas icentrum för den politiska debatten. Från kommunistisk sida hälsade vi detta med tillfredsställelse. Vi hade länge arbetat med att kartlägga hur de kapitalistiska lagbundenheterna om koncentration och centralisation, om monopolmakt och finanskapital konkret kommit till uttryck i det svenska samhället. Våra analyser hade av andra politiska partier tillbakavisats som uttryck för en falsk och snedvriden verklighetsuppfattning. Mot dem hade man ställt teserna om det genomförda ”välfärdssamhället” , om ”den svenska socialismen” osv. Nu anslöt sig fackföreningsrörelsen officiellt till den marxistiska analysen. I sak medgav man att kommunisterna på denna avgörande punkt haft rätt och socialdemokratin fel. Fackföreningsrörelsen gick ut i en bred kampanj för att belysa kapitalkoncentrationen och kapitalägarnas envälde i företagen. Det var utmärkt. De skärpta motsättningarna inom kapitalismen framtvingade en mera realistisk analys. Den socialdemokratiska partiledningen hade under en lång följd av år hävdat, att det inte spelade någon roll vem som ägde produktionsmedlen, vem som ägde företagen. Ägandet av ett företag var inte det viktiga, sade man. Det viktiga var dess skötsel. Och samtidigt hade man hävdat att vad som var bra för de stora företagen var bra för löntagarna och samhället. Nu gick Landsorganisationen ut med en kritik av socialdemokratins ståndpunkt i denna grundläggande fråga. Man sade rent ut att den var felaktig — det räcker inte med kontroll, ägandet spelar en avgörande roll. Denna kritik framfördes bl.a. av Rudolf Meidner, huvudman bakom den första rapporten om löntagarfonder. I en intervju i Fackföreningsrörelsen nr 19/1975 sade han: ”Vad ska egentligen socialdemokratin svara folk när de pekar på de upprörande orättvisorna i vår nuvarande förmögenhetsfördelning? Vi i Sverige har, observera det, den skevaste ägarstrukturen av alla industrialiserade länder. Det kapitalistiska systemet är helt enkelt omoraliskt. Vi vill beröva de gamla kapitalägarna deras makt, som de utövar just i kraft av sitt ägande. All erfarenhet visar att det inte räcker med inflytande och kontroll. Jag vill hänvisa till Marx och Wigforss: vi kan i grunden inte förändra samhället utan att också ändra på ägandet.” Under de år som förflutit sedan Meidner lade fram sin rapport har maktkoncentrationen gått allt snabbare. Detta har sin grund i den allmänna utveckling vi haft och som lett till att klyftan mellan rika och fattiga under de senaste åren kraftigt ökat i Sverige. Enligt de undersökningar som TCO:s utredningschef Roland Spånt nyligen redovisat skedde en utjämning av förmögenhetsfördelningen fram till omkring 1975. Det året innehade den rikaste procenten av landets hushåll drygt 20 90 av den samlade förmögenheten. Omkring 1975 kom vad man brukar kalla ett trendbrott — en förändring av utvecklingsriktningen — och sedan dess har de allra rikaste blivit ännu mycket rikare och ökar sin förmögenhet snabbast. Det är de 0,2 procenten rikaste hushållen som framför allt vunnit på värdestegringarna sedan 1975. Siffrorna motsvarar ca 8 000 hushåll. I år skulle de äga en nettoförmögenhet på ca 70 miljarder kronor. ”Den snabba inflationen och den våldsamma kursuppgången på aktier är anledningen till att de verkligt rika blir rikare. Sverige har egentligen som nation blivit fattigare de senaste åtta åren, men bördorna har fördelats väldigt olika”, säger Roland Spånt. Hälften av alla aktier här i landet ägdes 1975 av den rikaste procenten hushåll, och det har alltså bidragit till dessa fördelningseffekter. Kursnivån på aktier i slutet av 1983 ligger som bekant på en fyra gånger högre nivå än i slutet av 1975. Ser man enbart till koncentrationen av aktieägandet är denna ännu starkare. Enligt en av expertrapporterna till den statliga utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten ägde 1975 de 11 000 största börsaktieägarna, som motsvarar knappt 0,3 20 av alla hushåll, halva börsstocken. Om man i stället jämför aktieägare med olika stort aktieinnehav med hela befolkningen, framstår koncentrationen av det avgörande aktieägandet till en utomordentligt liten grupp av befolkningen ännu skarpare. Ägarna till 52,5 Jo av hushållens hela aktieinnehav utgjorde inte mer än 0,2 26 av befolkningen, och 86,7 20 av hela aktieinnehavet ägdes av 1,3 90 av befolkningen. När det gäller enbart börsaktier var koncentrationen ännu starkare. Det är de stora förmögenhetsägarna och höga inkomsttagarna som koncentrerar aktievärdena i sina händer. Men, kan man fråga, har då inte antalet aktieägare ökat starkt under senare år genom aktiefondssparandet, som de borgerliga partierna är varma anhängare av, och genom den s.k. popularisering av aktieägandet som bedrivs också av viktiga massmedia? Ja, antalet aktieägare har kanske ökat, men samtidigt har de enskilda ägarnas andel av börsvärdet kraftigt minskat. År 1975 ägde hushållen, alltså privata, enskilda aktieägare, 47 Zo av det samlade värdet av aktierna på Stockholms fondbörs, men 1982 bara 25 96. Deras andel hade alltså nästan halverats. Den grupp som ökat sin andel av börsvärdet är i stället de s.k. institutionerna. Dit räknas i det här sammanhanget rörelsedrivande bolag, stiftelser, investmentbolag, försäkringsbolag och AP-fonden. De hade 1982 tillsammans 65 96 av börsvärdet mot 49 96 1975. De olika börsbolagen ägde inte mindre än 24 26 av börsvärdet — dvs. av sig själva. Aktiefonderna ägde 5 96, utländska ägare också 5 20. Det är huvudsakligen i denna ägarbild som de fem nya AP-fonderna, som maximalt beräknas komma att äga mellan 5 och 10 90 av börsvärdet, skall placeras in. När man i den borgerliga propagandan talar så varmt om de många små aktieägarna och om ökad spridning av aktier som ett medel att genomföra ekonomisk demokrati — vi har hört det talet också i dag i de borgerliga talarnas anföranden — döljer man nogsamt att utvecklingen under de borgerliga regeringsåren gick i rakt motsatt riktning. Det finns emellertid ytterligare ett skäl, varför hela teorin om att man kan skapa egendomsägande demokrati genom aktiespridning är i grunden falsk. Skälet är helt enkelt att en ökad spridning av bolagens aktier i allmänhet har en rakt motsatt effekt. Jusstörre spridningen av ett bolags aktier är, desto svårare är det att få en hög representation av aktieägare på bolagsstämman, och desto lättare är det därför för ett fåtal stora aktieägare att ensamma utöva kontrollen över bolaget. Ökad spridning av bolagens aktier innebär alltså inte ”ökad demokrati” i någon mening, utan fortsatt centralisation av makten över de produktiva tillgångarna. Detta är en gammal sanning. Redan 1960 konstaterade nationalekonomen professor Carsten Welinder: ”Ju flera aktieägarna är i ett aktiebolag, desto maktlösare är de.” Aktiesparfonder och liknande arrangemang har, liksom f. ö. aktiebolagsformen i sig, till syfte att från olika källor skrapa ihop kapital som kan utnyttjas av de bestämmande kretsarna, ingenting annat. På bolagsstämmorna är det som bekant ett fåtal personer eller kapitalgrupper som sitter med nyckelposterna av aktier. De många tiotusentals enskilda små aktieägarna har som regel ingen makt. Ett otal undersökningar — av Gunnar Lindgren, industriverket, koncentrationsutredningen osv. — bekräftar detta. I industriverkets undersökning, som avser förhållandena 1976, konstateras att röstkoncentrationen på de undersökta bolagsstämmorna hade ökat jämfört med en liknande undersökning 1963. Den ökning av röstkontrollen som skett sedan 1963 anser industriverket kan förklaras med de institutionella ägarnas ökade aktieinnehav. Det är representanter för investmentbolag, försäkringsbolag, stiftelser, rörelsedrivande bolag osv. som på bolagsstämmorna har kontrollposterna av aktier. Systemet med graderad rösträtt, som under de senaste årtiondena blivit allt vanligare och nu förekommer i omkring två tredjedelar av börsbolagen, underlättar röstkontrollen. Det är alltså det system enligt vilket vissa aktier har en röst, andra kanske bara en tiondels eller en tusendels röst. Det är förvånande, herr talman, att socialdemokrater och moderater, som här funnit varandra i en ohelig allians i finansutskottet, inte kan gå med på att snabbt förbjuda denna gradering i varje fall för nya börsaktier. Avgörande för ägandeoch maktkoncentrationen är emellertid andra sammanhang. Koncentrationsprocessen är en lagbundenhet för kapitalismens ekonomiska system. Graden av koncentration varierar naturligtvis med graden av historisk utveckling och efter förhållandena i de olika länderna. Vad man kan säga om Sverige 1983 i detta avseende är att koncentrationen av kapital och makt har nått längre än någonsin tidigare i landet och att den har en styrka som knappast torde överträffas i något annat jämförbart land. Senast har industriverkets stora undersökning visat att de viktigaste ägargrupperna ökat sin makt också under de senaste årtiondena. De 17 största privata finansgrupperna hade mellan 1963 och 1979 kunnat öka antalet anställda i dominerade företag med 30 26. Ännu snabbare hade emellertid storföretagens expansion gått utanför Sverige genom uppköp av företag och genom tillväxt av dotterbolag. Den snabbaste ökningen hade skett för vissa investmentbolag såsom Industrivärden, som är knutet till Handelsbanken, Asken och Kinnevik samt för de största familjegrupperna, såsom Wallenberg, Johnson, Bonnier och Söderberg. Vissa nya ägargrupper hade tillkommit, såsom Salén och Beijer-Wall, senare också Penser. Samtidigt hade en rad av de tidigare kända ”femton familjerna” förlorat i inflytande. Wallenbergimperiets dominerande maktställning i svenskt näringsliv hade emellertid förstärkts. Herr talman! Två tendenser är starkt markerade i den svenska kapitalismen under de senaste åren. Båda har samband med den utdragna ekonomiska krisen och det överflöd på kapital som därmed framträder. Den ena tendensen är en allt hårdare kamp mellan olika kapitalgrupper och en viss omfördelning av makten över olika storföretag. Eftersom en kris under kapitalistiska förhållanden brukar tillfälligt lösas genom att vissa kapital slås ut, intensifieras kampen om vilka som skall tvingas lämna scenen och vilka som skall stanna kvar i huvudrollerna. En sådan händelse som Marcus Wallenbergs bortgång har både påskyndat denna konkurrenskamp och öppnat vissa slussar för den. Den andra tendensen är den ökade satsningen på vad man brukar kalla finansiella investeringar och de kraftigt minskade produktiva investeringarna. Kapitalet satsas inte längre på att bygga ut produktionen, utan i aktier, obligationer, valutor, guld osv. Här har naturligtvis det höga ränteläget medverkat, men avgörande har varit andra faktorer. Den kraftiga koncentrationen och monopoliseringen inom svenskt näringsliv har lett till att den tekniska och företagsmässiga förnyelseprocessen stagnerat. Den omtalade kapitalistiska entreprenörandan, eller företagarandan, som under ett tidigare skede tog sig uttryck i djärva satsningar på ny teknik och nya produkter, har ersatts av krämaranda och ockraranda, enligt vilka höga räntor, utdelningar och monopolprofiter är målsättningen. Knappast några nya stora företag växer fram; när företag blir stora sker det vanligen genom sammanslagningar och uppköp. De möjligheter som öppnats genom krisens jordstötar i ekonomin och genom skakningarna i Wallenbergimperiet har utnyttjats för spekulation och klipp på aktiemarknaden, inte för strukturella förändringar som skulle kunnat lägga en ny bas för svenskt näringsliv. De privata kapitalisterna har haft sin chans. De har utnyttjat den dåligt. De har sig själva att skylla. Det är naturligt och nödvändigt att olika former för kollektiv kapitalbildning träder in och fyller de funktioner som själva den samhälleliga utvecklingen kräver. De fem nya fonder som enligt regeringens förslag skall inrättas inom ramen för allmänna pensionsfonden och som av någon anledning benämns löntagarfonder borde kunna fylla vissa nödvändiga behov, vilka framgått av det föregående. Det är för det första att säkra mera stabila ägandeförhållanden inom en rad svenska storföretag. Det är för det andra att åstadkomma en utveckling i riktning mot produktiva investeringar i stället för enbart finansiella. Härtill bör läggas också en tredje punkt, nämligen att bryta den starka tendensen till kapitalutflyttning och etablering utomlands och i stället utveckla industrin inom Sverige. På denna sista punkt är jag emellertid utomordentligt tveksam till socialdemokratins viljeinriktning. De nya fonderna bör också kunna stärka ATP-systemet. Vad gäller övriga positiva fördelar av de nya fonderna, som anförts i regeringspropositionen, ställer jag mig mera tveksam. Effekten på sysselsättningen blir bara indirekt och kommer att verka först på mycket lång sikt. Att fonderna skall användas för att hålla nere reallönerna för arbetare och tjänstemän jämfört med den nivå de skulle ha om fonderna inte införts anser jag direkt olämpligt och skadligt. Ett sådant syfte innebär ju att diskreditera hela tanken med löntagarfonder. Hur löntagarfonder enligt den socialdemokratiska modellen till slut kommer att verka avgörs både av de målsättningar som ställs upp och av den allmänna samhällspolitiska miljön och utvecklingen. Om de bara infogas i en allmän politik av den typ som socialdemokratin bedrivit under de senaste årtiondena före 1976 och som den tycks vilja fortsätta även under den nya regeringsperioden finns risken att systemet med löntagarfonder klavbinder fackföreningsrörelsen och hindrar det snara förverkligandet av arbetarrörelsens socialistiska målsättningar. Av de lokala fackföreningarna utsedda personer, som får representera en del av fondernas aktieinnehav i vissa bolag, blir gisslan på bolagsstämmorna och eventuellt också i bolagsstyrelserna. De fem nya AP-fonderna föreslås få en uppbyggnad och funktion som i huvudsak överensstämmer med den fjärde AP-fondens. Denna fond innebar ingen systemförändring utom i det avseendet att den stärkte sammanväxten mellan staten och kapitalet. Den fjärde AP-fonden har inte inneburit någon avgörande maktförskjutning till de anställdas fördel eller att arbetslösheten avskaffats. Detta ligger i aktieägandets karaktär. Aktiehandel är en kapitalistisk form för kapitaloch förmögenhetsbildning. Den förutsätter i sig en spekulativ marknad och strider mot samhällelig planmässighet i den ekonomiska utvecklingen. Fonderna skall operera på denna marknad som alla andra aktieägare med bara det egna kapitalets förräntning för ögonen. I vilka företag fonderna kommer att äga andelar avgörs dessutom inte av några samhälleliga mål. Det kommer i stället att bestämmas av aktiemarknaden, av vilka bolag som nyemitterar eller vilka aktier som omsätts på denna marknad och vilka aktier som kan antas ge god avkastning. Detta kommer inte att förändra den regionala utvecklingen och heller inte sysselsättningsutvecklingen. Fonderna skulle emellertid kunna spela en kvalitativt annan roll, om de fick andra målsättningar. Vänsterpartiet kommunisterna har föreslagit att de skall användas för att främja samhällsekonomiska målsättningar. Vidare att de skall främja regional balans, att de skall motverka industriutflyttning och de transnationella företagens makt. Vidare att de skall stödja löntagarkollektiva företag och nya samhällsägda industrier. De bör slutligen byggas upp oberoende av avtalsrörelserna. Allt detta vill vi ha inskrivet i lagen om allmänna pensionsfonder, men detta avslås av finansutskottets majoritet. När det gäller styrelserna för fonderna är det viktigt att dessa får en verkligt folklig förankring genom att de utses i direkta val. Exakt hur dessa val skall gå till kan däremot utredas, såsom regeringen också föreslår. Tills denna utredning är klar bör riksdagen utse styrelserna. Systemet med regeringsutsedda styrelseledamöter på olika håll är faktiskt inne i en allvarlig kris. Om dessa förändringar genomfördes i regeringsföslaget, skulle de nya fonderna kunna spela en helt annan roll. Detta skulle ännu mera bli fallet, om de ställdes in som en del i en mera omfattande strategi, som syftar till att bryta storfinansens ledande ställning i samhället. Då skulle de kanske kunna börja att uppfylla den målsättning som LO-tidningen gav uttryck för när Meidners fondförslag lades fram: ”Med fonderna tar vi över.” Som förslaget nu blivit lär det inte ändra mycket i nuvarande utvecklingstendenser. Socialdemokraterna började med en vänsterrörelse, men avslutningen blev en högersväng. Uppgiften återstår att bygga upp något som verkligen kan kallas för löntagarfonder. Det måste vara fonder som har udden riktad mot storfinansens makt, som tjänar en självständig politik i de lönarbetandes gemensamma intresse och inte binder upp dem vid de villkor som det borgerliga samhället ställer upp. Det av vänsterpartiet kommunisterna framlagda förslaget om ett system med samhällsfonder kombinerade med lokala fackliga investeringsfonder motsvarar väl dessa krav. Samhällsfonderna skall i första hand inriktas på att genomföra ett långsiktigt program för nyindustrialisering i nationell skala. De svarar alltså direkt på de krav som ställs i dag om ökade investeringar och utbyggd förädlingsindustri för att bekämpa arbetslösheten. När det privata storkapitalet i så hög grad undandrar sig denna uppgift, måste den lösas på annat sätt. Samhällsfonderna skall också ingå i en politik som utjämnar de regionala skillnaderna och hjälper krisdrabbade orter. De lokala fackliga organisationerna skall kunna använda medel ur samhällsfonderna för att bygga upp lokala investeringsfonder. Dessa skall ha till syfte att i såväl samhällsägda som privata företag garantera viktiga insatser på den lokala arbetsplatsen. Det kan gälla utbildning, arbetsmiljö eller en investering för fortsatt förädling. De lokala investeringsfonderna skall vara redskap för de fackliga organisationernas självständiga strävanden. Herr talman! De borgerliga partierna, Arbetsgivareföreningen, Industriförbundet, 4 oktober-kommittén och allt vad fondförslagens motståndare heter har naturligtvis rätt på en punkt: det ligger djupgående skiljaktigheter i samhällssyn, allmän ideologi och människosyn bakom de olika ståndpunkterna i fondfrågan. Vår uppfattning är att det är arbetet som skall grundlägga rätt till inflytande och makt i företagen. Det är arbetet som skapar värdena — värden som kapitalistklassen sedan till avsevärd del lägger beslag på och använder för att ännu mera öka sin makt. Arbetarna skall inte behöva köpa tillbaka dessa värden, som de själva skapat, genom avdrag på lönerna ännu en gång. Kapitalet är redan betalat av arbetarna. Det är de som har rätt till det, inte de nuvarande ägarna. Mot denna socialistiska och demokratiska grundsyn faller den borgerliga propagandan om rättsövergrepp och konstitutionella felaktigheter platt till marken. De borgerliga partierna rasar mot att det kollektiva ägandet ökar genom fonderna. Men jag vill ställa frågan till er: Om ni är principiella motståndare till kollektivt ägande, varför kräver ni då inte att aktiebolagsformen skall förbjudas? Aktiebolagen är ju den vanligaste och mäktigaste formen för kollektivt ägande i det nuvarande samhället. Och hur kan centerpartiet fortsätta att slå vakt om jordbrukskooperationen och dess intressen, om alla former för kollektivt ägande är av ondo? Är det möjligen så att det bara är när lönarbetarna står för det kollektiva ägandet som ni blir upprörda? Herr talman! Det är makten det gäller. Varför dölja det? Och skiljelinjen går här mellan dem som egoistiskt vill att ägande och makt som nu skall ligga hos en liten privilegierad grupp i samhället och dem som vill att ägande och makt skall ligga hos hela folket. När de borgerliga med en druckens envishet upprepar sitt påstående att kollektivt ägande strider mot individens intresse talar de mot bättre vetande. En spridning av ägandet och makten till hela folket kan under moderna förhållanden aldrig bli verklighet annat än i kollektiva former. Herr talman! Jag yrkar bifall till vpk-reservationerna till finansutskottets betänkande.

Herr talman! Arne Gadd är verkligen trosviss. Löntagarfonderna skall hindra finansiella klipp och garantera investeringar i maskiner och anläggningar, säger han. Men hela konstruktionen bygger ju på att fonderna skall spekulera. Det var en kungstanke i det förslag som presenterades i somras att det skulle sättas en gräns för hur mycket fonderna fick köpa för att de inte skulle behöva ta något ägaransvar, något företagaransvar. Tvärtom är det meningen att om de finner att en omplacering från ett företag som börjar gå dåligt till ett som har bättre utsikter kan medverka till målet att åstadkomma 370 real avkastning på fondernas medel, så skall de företa den omplaceringen. Då skall man ägna sig åt transaktionsekonomi. Arne Gadd menade att fonderna kommer att tillföra näringslivet nya pengar. Det vittnar om att han inte har tänkt igenom hur systemet skall fungera. De pengar fonderna får in från vinstskatten och den nya löneskatten skall ju användas till att köpa aktier på börsen. Därmed dras de ur företagen, och till följd av övervinstdelningen särskilt ur de lönsamma företagen, som annars kunde ha använt pengarna för att bygga ut sin verksamhetoch skapa fler jobb. När pengarna används av fonderna för att köpa aktier, går de inte tillbaka till företagen — inte ens till några mindre framgångsrika företag. De hamnar i stället i de tidigare aktieägarnas fickor. Att de då kommer att återinvesteras i ett svenskt näringsliv som drabbats av fondsocialism är knappast troligt. Risken är stor att kapitalet söker sig bättre och säkrare avkastning på annat håll. Arne Gadd hänvisade till vad Tage Erlander sagt om att fonderna inte flyttar till Liechtenstein. Det tror jag det. Det finns ingen som vill ha dem där. Problemet är att det svenska riskkapitalet kanske hamnar där. Jag frågade förut Arne Gadd: Varför vill inte ni sprida ägandet bland de enskilda människorna? Varför vågar ni inte låta löntagarna själva förfoga över sina sparmedel? Varför lägger ni beslag på dem i stora fonder och försöker avvärja kritiken genom att vagt tala om att pengarna tryggar pensionerna? Det har i alla fall ingenting med ekonomisk demokrati att göra. Om de anställda skall få ett större ägande i företagen, föredrar åtta av tio svenskar ett direkt enskilt ägande. Knappt en av tio tycker att ägandet skall gå via facket. Är det inte så, att ni socialdemokrater helst ser att vanliga människor sparar åt staten, medan staten och facket — genom att satsa på aktier — skall överta ägandet i näringslivet?

Herr talman! Arne Gadd säger att vi skulle vara emot att löntagarna investerar i näringslivet och emot att löntagarna engagerar sig i näringslivet med sina besparingar. Detta är ju helt fel. Skattefondssparandet talar här sitt eget språk. Under den borgerliga regeringstiden fick det här landet 400 000 nya aktieägare genom skattefondssparandet. Bakom detta låg medvetandet om att ägarspridning är en av de mest anglägena reformer vi måste genomföra i vårt samhälle. Där är, som jag sade i mitt anförande, centerpartiet det parti som kanske mest energiskt av alla har drivit frågan om ägarspridning. Arne Gadd kom med intressant information när han från talarstolen sade att taket för fondernas aktieköp i framtiden kommer att avskaffas. Är detta också regeringens avsikt? Det var en intressant upplysning i sammanhanget. Arne Gadd säger vidare att han inte förstår varför jag är kritisk mot formuleringarna beträffande kooperationen i utskottsbetänkandet. Det är därför att det inte finns någon logik i detta. Utskottsmajoriteten är kritisk mot att kooperationen har innefattats i löntagarfondssystemet, men man vågar inte ta konsekvenserna av detta resonemang och föreslå kammaren att kooperationen skall undantas, vilket hade varit det enda konsekventa. För mig, som vill ha avslag på hela löntagarfondsförslaget, hade det naturligtvis varit det enda rimliga. Beträffande kooperationer tror jag att Arne Gadd gjorde sig skyldig till en liten feltolkning. En kooperation är en kollektiv rörelse, sade Arne Gadd. Nej, en kooperation grundas till skillnad från löntagarfonder på individuella och fria medlemskap. Det är en mycket väsentlig skillnad, som jag tycker att socialdemokraterna borde komma ihåg. Herr talman! Arne Gadd påstod att motivet för löntagarfonder var en förnyelse av näringslivet. Man måste investera. Men det är en myt att tro att näringslivet inte självt investerar om det finns lönsamma projekt. Jag vill ställa en direkt fråga: Menar Arne Gadd att andra kriterier kommer att styra löntagarfondernas investeringar än de motiv som styr företagens investeringar? I så fall är det en mycket intressant distinktion av löntagarfondernas sätt att arbeta som kammaren inte bör besparas.

Herr talman! Arne Gadd berörde något min beskrivning av vad som hände, när vi behandlade löntagarfonderna i finansutskottet. Vad jag föreslog, Arne Gadd, var att vi skulle tillmötesgå begäran från organisationen TCO-are för fondomröstning om att få uppvakta presidiet eller i varje fall en representant för vart och ett av de i utskottet företrädda partierna. Men inte ens detta ville ni gå med på. Det är symtomatiskt för den ovilja att lyssna på andra meningsriktningar som har präglat socialdemokratin när det gäller löntagarfondsförslaget. Vi hade i utskottet inte heller någon egentlig sakdiskussion i frågan. När vi hade fått föredragningar och lyssnat på dem som inbjudits att ge sina åsikter, gick vi direkt till beslut. Jag tror att detta hänger samman med att socialdemokraterna har bestämt sig för att driva igenom fondförslaget. Då vill de inte lyssna på andra. Det är väl också detta som förklarar att Arne Gadd kan säga att han tycker att det är obegripligt att det har blivit strid om löntagarfondsförslaget. Det står också på s. 56 och 57 i finansutskottets betänkande att det är onödigt med strid och att det hade varit bättre med en mer sansad bedömning. Men hela detta resonemang bygger på att socialdemokraterna inte har förstått den oerhört kraftiga reaktion som finns i det svenska näringslivet mot att man på detta sätt tar över delar av makten över kapitalbildningen. De har inte heller förstått den mycket kraftiga reaktionen från de tre icke socialistiska partierna. Nog var Arne Gadds anförande ett bevis på hur litet socialdemokraterna har lyssnat på folkopinionen i denna fråga. Kommer då löntagarfonderna att leda till att investeringarna i det svenska samhället ökar? Nej, de innebär bara att man flyttar investeringsmedel från företagen till fonderna. Därmed ökar inte det kapital som är tillgängligt för investeringar. Däremot kan det bli andra typer av investeringar, eftersom i löntagarfondernas styrelser finns andra intressen, fackliga och regionala, företrädda än i företagens styrelser. Vi menar att det är bättre att låta investeringarna ske i företag, att låta det riskvilliga kapitalet stanna kvar där och att låta vanliga företagsmässiga bedömningar avgöra vilka investeringar som skall ske. Det blir inte mer riskvilligt kapital därför att man inför löntagarfonder. Till sist, herr talman! Arne Gadd sade att löntagarfonderna leder till att pensionerna tryggas. Men, Arne Gadd, jag gav ju i mitt anförande en ganska utförlig redovisning, som just visade att detta är ett falskt trygghetsargument. Det blir inte tryggare pensioner i framtiden bara därför att man tar av företagen en del medel och placerar dem i löntagarfonder, som i bästa fall ger ett bidrag med 1 9 till pensionsutbetalningarna.

Herr talman! Arne Gadd sade i sitt anförande att löntagarfonderna stannar i Sverige och citerade därmed Tage Erlander. Men hur blir det egentligen, om löntagarfonderna köper aktier i våra stora transnationella företag? Hur skall de då kunna hindra att dessa företag fortsätter sin verksamhet att utvidga utanför Sveriges gränser? Jag vill erinra om att de flesta svenska storföretag i dag har fler anställda utomlands än de har i Sverige. Hur små möjligheter löntagarfonderna har att verkligen utöva någon riktningsgivande roll skall jag belysa genom att nämna några siffor om hur många personer som bestämmer på de stora bolagens bolagsstämmor.

Vore det inte bättre, Arne Gadd, att man skrev in, som vi har föreslagit, att löntagarfonderna skall motverka tendensen till kapitalflykt från Sverige och tills.k. transnationalisering?

Herr talman! Jag frågar än en gång Arne Gadd: Varför vågar ni inte sprida ägandet bland de enskilda löntagarna? Vad ger fonderna med er konstruktion för fördelar för en vanlig löntagare? Han får avstå löneutrymme, och de köpkraftsförluster han måste räkna med i framtiden blir därmed ännu större. Inte ger fonderna honom något medbestämmande. Den makt som följer med fonderna och deras snabbt växande aktieinnehav kommer att utövas av fackets funktionärer. De sparslantar löntagaren i dag kan sätta in i aktiesparfonder skall tas över av facket utan att den enskilde någonsin får se sina pengar, får någon ränta eller utdelning eller ens får en verklig chans att vara med och bestämma hur de skall användas. Det är inte underligt, tycker jag, att fondmotståndet är så starkt och utbrett bland vanliga människor. Det anmärkningsvärda är att detta mostånd har förstärkts under den tid som gått. Normalt brukar man i sådana här kontroversiella frågor, där partiers anhängare tycker att det egna partiet har fel, få en uppsortering, så att man anpassar sig efter partilinjen. Men så har inte skett. Jag läser i Dagens Nyheter i dag en artikel av en socialdemokrat, tidigare landstingsman i Kronobergs län, kommunalråd i en kommun där nere. Han skriver: ”En gammal socialdemokrat, s k gråsosse, börjar känna sig alltmer hemlös i partiet. En känsla av hemlöshet som sprider sig till allt fler socialdemokrater som inte tror på en övergång till en socialistisk-kommunistisk planekonomi.” Det är alltså bland de egna ni får höra vad detta förslag betyder och vart det kan leda. Man citerar Fälldin som talat om öststatssocialism, men man glömmer att den som först introducerade detta begrepp i fonddebatten var dåvarande LO-ordföranden nuvarande riksdagsmannen Gunnar Nilsson. Jag har frågat: Varför driver ni igenom fondsocialismen mot människornas vilja? Jag har inte fått något svar på detta. Jag tycker det är ett vågspel man driver, men jag tar ändå fasta på en sak som Arne Gadd sagt under debatten här i dag. Det skall vi påminna honom om många gånger i framtiden, liksom vi skall ta upp det i debatten med andra socialdemokrater. Det är att den som tycker illa om fonderna han röstar borgerligt i 1985 års val. Det uttalandet kommer att betyda mycket för framtiden.

Herr talman! Jag fick inget svar av Arne Gadd på min fråga vilka andra motiv för investeringar som fonderna kommer att ha än de företag som skall betala pengarna. Det är en central fråga, och eftersom Arne Gadd själv förde ett resonemang som lät ana att fonderna har andra kriterier borde korten komma på bordet. Sedan säger Arne Gadd att jag vantolkar honom. Nej, han sade själv tidigare och upprepade nyss att 8-procentsgränsen, dvs. taket för fondernas engagemang i företagen, sannolikt skall avskaffas en dag. Jag förstår att det är tröstens ord till de kommunistiska stödtrupperna, som tycker att förslaget är en halvmesyr. Jag förstår detta, och det är bra att det kommer fram i debatten att utskottets ordförande har uppfattningen att kraven på att vidga systemet kommer att framställas en vacker dag. Jag skulle t.o.m. vilja säga att det kanske är behållningen av utskottsrundan i dagens debatt att Arne Gadd på detta sätt — för att få kommunisternas stöd — lämnar dörren öppen för den fortsatta marschen in i fondsamhället.

Jag häpnar verkligen över den beskrivningen av faktiska förhållanden. Sedan finns det några mer konkreta sakupplysningar som borde rättas till här i kammaren under dagens lopp — jag vet inte om Arne Gadd hinner göra det eller om finansministern kommer att göra det senare. När vinstdelningsgruppen har kalkylerat hur mycket vinstdelningsskatten skall ge, har man utgått från 1980 års vinst. Vi ser hur vinsterna ökar, och det är sannolikt att de 1,5-2 miljarder som det talas om i realiteten kommer att minst fördubblas. Det är ganska allvarligt att man då på detta sätt åderlåter företagen på mycket mer än man enligt det här systemet avser att återföra. Likaledes är det nog inte 5 000 företag som kommer att omfattas utan 15 000, enligt kalkyler som preliminärt kan göras på aktuella siffror.

Herr talman! De svenska företagen har hittills under 1980-talet tillförts ganska mycket riskvilligt kapital. Antalet nyemissioner har ökat och genom aktiesparfonderna har ett betydande riskvilligt kapital tillförts börsen. En fråga som man nu har anledning att ställa är om löntagarfonderna kommer att medföra att denna positiva utveckling kommer att fortsätta. Jag tror att risken är stor att den i stället kommer att brytas. Förslaget innebär att resurser — kapital — som i dag finns i företagen och som i framtiden kommer att genereras i företagen kommer att flyttas över till löntagarfonderna och disponeras av löntagarfondernas styrelser. Effekten av införandet av fonderna kan därför snarast bli den motsatta mot den som man nu använder som argument — och näringslivet kommer således att undandras riskvilligt kapital. I bästa fall kan man alltså räkna med att det riskvilliga kapitalet blir ungefär detsamma. Svagheten med löntagarfondssystemet är emellertid att besluten om var kapitalet skall satsas kommer att fattas huvudsakligen av fackliga och politiska representanter och inte av människor med egen erfarenhet från företagande och investeringar. Arne Gadd är inte någon bra lyssnare. Det har vi hört i debatten i dag. Tydligen lyssnade inte Arne Gadd riktigt heller på vad som hände i utskottet. Arne Gadd får väl gå till protokollet. Får jag bara säga till kammarens ledamöter, eftersom Arne Gadd bestred vad jag sade i mitt förra inlägg, att jag faktiskt ställde ett formellt yrkande att utskottets presidium skulle ta emot gruppen i fråga, TCO-are för fondomröstning. Jag gjorde det därför att jag anser att den här typen av opinionsyttringar bör få komma fram. Det vore bra om socialdemokraterna lyssnade också på den typen av organisationer, som man från början är skeptisk till. Jag tror att den här hösten i detta avseende har varit litet grand karakteristisk. Den har visat att socialdemokratin inte som förr lyssnar på eller bryr sig om andra.

Herr talman! Jag återkommer först till frågan om löntagarfondernas kapital stannar i Sverige eller kan försvinna utomlands i form av aktieplaceringar i de stora — jag upprepar det återigen — transnationella företagen. Det är faktiskt en mycket erkänd term inom nationalekonomin. Arne Gadd sade att chanserna blir större om löntagarfonderna äger aktierna än de var förut. Jag vill erinra om att det finns andra medel. Här i riksdagen har föreslagits både av vänsterpartiet kommunisterna och av en grupp socialdemokrater att vi skall ha hårdare regler när det gäller tillstånd att flytta ut kapital till utlandet. Det har majoriteten här i riksdagen avslagit. Jag hoppas att det nu skall bli lättare att begränsa de stora utlandsinvesteringarna. Men varför inte skriva in, som vi vill, att löntagarfonderna skall motverka kapitalutflyttning och transnationalisering — så var det sagt redan i stadgarna för allmänna pensionsfonden. I debatten har flera gånger ställts frågan varför motståndet från de borgerliga och Arbetsgivareföreningen mot löntagarfonderna är så starkt som det är. Det är naturligtvis inte därför att de inbillar sig att vi får socialism i Sverige om löntagarfonderna införs. Ett ägande från kollektiva fonder av mellan fem och tio procent av aktiestocken förändrar inte samhällssystemet. Det tar en gnutta makt från de privata kapitalägarna. Det är naturligtvis de borgerliga motståndare till, liksom Arbetsgivareföreningen, men de inbillar sig inte ett ögonblick att det förändrar själva grundvalen för det ekonomiska systemet i Sverige. Nej, bakgrunden är i stället att hela den hårdhänta, intensiva kampanjen mot löntagarfonder ingår i en allmän kampanj från borgerligt håll och Arbetsgivareföreningen riktad mot fackföreningsrörelsen. Det är det som ligger bakom, och det är också därför som de borgerliga talarna i sina anföranden här grovt och felaktigt beskriver vad löntagarfonderna innebär. De säger att fonderna betyder att facket får makt. De talar om fackföreningsstyrda fonder och säger att dominerande ägare blir en fackorganisation. Det talas om ägande genom facket, om att sparslantarna tas över av facket, osv. Men allt detta är lögn! Fackföreningsrörelsen och fackföreningarna får inte alls den ställning som de borgerliga talarna här har påstått. Hela deras kampanj bygger på lögner, som de fortfarande försöker slå i svenska folket. Det tycker jag är utomordentligt avslöjande.

Fru talman! Kjell-Olof Feldt inledde sitt långa försvarstal för fondsocialismen med orden: Socialdemokraternas mål är att upphäva inflationen, budgetunderskottet och underskottet gentemot omvärlden.

Konsumenterna är i princip fria att välja och har därmed ett avgörande inflytande över produktionen.” Vad denne socialdemokrat pläderar för är marknadsekonomi, där medborgarna utövar ekonomiskt inflytande som konsumenter och som individuella ägare av produktionsmedlen. Tvärtemot vad Kjell-Olof Feldt sade pågår det en mycket snabb spridning av aktieägandet i Sverige. I dag är ungefär 1,8 miljoner svenskar ägare av börsnoterade aktier. Skattefondssparandet, västvärldens effektivaste metod för att sprida aktieägandet, har resulterat i att 400 000 svenskar, som tidigare inte ägde aktier, i dag finns med i den bilden. Men Kjell-Olof Feldt tog upp den kommunistiska tråden om att så få personer kontrollerar bolagsstämmorna i börsföretagen. Vilka ondsinta kapitalister: rör det sig om? Jo, största aktieägare är ofta något försäkringsbolag som Trygg-Hansa eller något investmentbolag, bakom vilka det i sin tur står massor av enskilda försäkringstagare och aktieägare. Bland de stora ägargrupperna finns också KF och LO. Varför talar ni socialdemokrater så mycket om maktkoncentrationen i det enskilda näringslivet? Kom ihåg att på bolagsstämman i Statsföretag röstar en tjänsteman från industridepartementet för 100 96 av aktierna! Vi moderater vill sprida ägandet i näringslivet. Det gör man inte genom att koncentrera det till fem stora fonder; det gör man genom att underlätta enskilda människors aktieägande. Jag upprepar min fråga: Varför vill inte ni socialdemokrater sprida ägandet bland de enskilda människorna?

Fru talman! Centerpartiet har inte ändrat sig i löntagarfondsfrågan. Socialdemokraterna brukar ju citera Thorbjörn Fälldins tal vid riksstämman i Ystad sommaren 1976, där han mycket klart deklarerade vår ståndpunkt, att ett kollektivt löntagarfondssystem är oförenligt med vårt demokratiska samhällssystem. Det är ett ståndspunktstagande som har gällt oförändrat sedan dess. Finansministern försöker här leda i bevis att det inte är det Meidnerska systemet förslaget gäller. Jag vill påstå att det är precis samma principer i det förslag man lägger fram: den kollektiva uppläggningen, tvånget om anslutning och de korporativistiska beslutsprocesser som tillämpas. Det är inte någon som helst skillnad i principerna men väl i de talrika och omfattande dimridåer som man omgärdar sitt förslag med. Sedan ber jag att få tacka finansministern för vänligheten att citera en bok som jag skrev 1979, där jag förde ett resonemang om att den solidariska lönepolitiken inte legitimerar vilka åtgärder som helst eller — med andra ord — att det Meidnerska fondsystemet är oacceptabelt. Men försiktigtvis har inte finansministern i sitt citat velat gå in på den mera principiella deklaration som jag gjorde i det sammanhanget. Det är också så att finansministern i sitt citat av vad jag skrev då bara plockar ut detta med den femte AP-fonden, som förresten genomfördes på så sätt att man vidgade den fjärde AP-fonden och förstärkte dess kapitalbas. Det var förresten dåvarande moderatledaren och ekonomiministern Gösta Bohman som genomförde den åtgärden för att öka kapitalströmmarna till de mindre företagen. Jag föreslog dessutom — och det var det centrala — individuella sparformer. Jag föreslog också, som jag redogjorde för i mitt anförande, företagsanknutna trygghetsfonder, vilket socialdemokraterna sagt nej till. Det är alltså en litet väl avancerad citatkonst när finansministern anför mina skrivningar från 1979 som ett bevis för att vi skulle ha ändrat ståndpunkt. Jag kan sedermera som en liten julklapp överlämna den här boken till finansministern. Det är litet farligt att använda medarbetarnas vårdslösa citatkonst. Jag vågar hävda att vinstdelningsskatten dränerar företagen som jag här anförde. Jag har som källa konjunkturinstitutet, som ju anser att vinsterna efter finansnetto i svenska företag är tre gånger så höga innevarande år och nästa år som 1980; vilket var kommitténs beräkningsgrund. Det måste väl ändå finnas ett samband mellan vinstnivån och utfallet av den här vinstdelningsskatten.

Fru talman! Finansministern koncentrerade sig inledningsvis på argumentet att löntagarfonderna skall hålla nere lönerna och därmed stärka det svenska näringslivets internationella konkurrenskraft. Han sade några kloka ord om behovet av förnyelsearbete inom industrin och om tillgången På riskvilligt kapital. Men varför tror Kjell-Olof Feldt att löntagarna kommer att hålla tillbaka sina lönekrav, bara därför att de får avstå en del av sina lönehöjningar till fonderna? I motsats till vad som gäller för ATP får löntagarna ingen speciell förmån eller någon ökad trygghet till följd av fonderna. Landsorganisationen tycks ju ha dragit precis samma slutsats. Dess lönebud för 1984 präglas inte av att man tagit någon hänsyn till att man skall införa löntagarfonder. Eller är det så att LO kommer att dra tillbaka sitt lönebud när och om riksdagen fattar beslut om att införa löntagarfonder? Nej, det finns ingen anledning att tro att löntagarfonder leder till lägre lönekrav. Sedan gjorde Kjell-Olof Feldt en lång historik. Jag tror att han ägnade nästan en kvart åt att läsa ur olika folkpartistiska programskrifter, och det borde vi kanske tacka för. Men låt mig då påminna om några saker.

Den här diskussionen har väl Kjell-Olof Feldt inte glömt bort. Slutsatsen blir: ”Detta innebär att folkpartiet säger nej till de förslag om löntagarfonder som presenterats av en socialdemokratisk arbetsgrupp eller andra system som leder till ökad maktkoncentration i ekonomin.” Jag vill alltså på nytt markera att vi från folkpartiets sida alltid avvisat kollektiva socialistiska fonder. Det skedde bl.a. 1976 med de vid det här laget klassiska orden av Per Ahlmark: ”Släng Meidnerfonderna i papperskorgen!” Självfallet är vi, och har alltid varit, för spridning av makt, ägande och förmögenhet. Men vi menar att det kan ske på ett bättre sätt, genom andra metoder än införandet av löntagarfonder. Det kan ske utan att man gör de systemförändringar i marknadsekonomin som är en följd av löntagarfonderna. Det här har vi skisserat i den programskrift som folkpartiet har presenterat. Låt mig när man från socialdemokratiskt håll så vältaligt beskriver det ringa inflytande som de enskilda aktieägarna har på bolagsstämman fråga: Varför ansluter ni er då inte till det krav som finns i vår programskrift på att successivt avskaffa den graderade rösträtten?

Fru talman! Jag tyckte att det var en mycket skicklig historiegenomgång av olika fondförslag som finansministern gjorde. Det är bara på en punkt som jag har en liten invändning. När Per Edvin Sköld lade fram sitt förslag var det inte motiverat utifrån fördelningspolitiska hänsyn, vilket Rudolf Meidner mycket starkt påpekar i sin grundläggande skrift om löntagarfonderna. Möjligen kan man säga att Kjell-Olof Feldt gick litet för långt. Ibland kunde man ju få intrycket att vad regeringen nu vill genomföra är gammal folkpartistisk politik. Så illa är det i alla fall inte, även om understrykningen av folkpartiets skiftande ståndpunkter kunde ge ett sådant intryck. Kjell-Olof Feldt betonar med rätta att löntagarfonderna i den socialdemokratiska tappningen är avsedda att verka inom ett marknadsekonomiskt system. Det har också understrukits mycket starkt av riksdagsutskotten. Jag tror att en del av de utskott där socialdemokraterna har majoritet har gjort det kanske litet för starkt och litet för onyanserat. Där har man ställt — det fanns en tendens till detta i Kjell-Olof Feldts anförande också —- marknad emot varje form av planerad ekonomi på ett sätt som jag tycker är olyckligt, därför att de bägge formerna inte helt utesluter varandra. Jag vill erinra om den diskussion som Ernst Wigforss har fört i många av sina böcker. Jag vill också erinra om vad som står i det socialdemokratiska programmet, vilket jag hoppas inte är ett sådant tankemonument som finansministern inte vill ta hänsyn till. Där står: ”Hela den ekonomiska verksamheten, enskild så väl som kollektiv, måste samordnas till en planmässig hushållning under medborgarnas kontroll.” Det tycker vi är en riktig målsättning. Utifrån målsättningen att det skall vara samhällsekonomiska hänsyn som skall vara vägledande har vi ställt vissa förslag till förbättringar av regeringens proposition. Vi tror att det finns risker för verkningarna av den politik som man nu vill genomföra, om man bara begränsar sig till att följa aktiemarknaden och ha lönsamhetskravet som det dominerande. Man måste ta hänsyn till hela samhällsekonomins intressen. Man måste ta hänsyn till regionalekonomiska intressen. Vi måste söka motverka tendenser till kapitalutflyttning. Alla dessa saker borde ha varit med i själva den uttalade målsättningen för fonderna. Då skulle de ha fått en mycket bättre verkan.

Fru talman! Om det verkligen var så att vi socialdemokrater trodde på något slags kommandoekonomi — att man kunde kommendera fram resultat, investeringar, arbetsinsatser och liknande — borde väl det synas någonstans i vår politik. Jag vill uppmana Lars Tobisson att försöka ge ett enda exempel på att vi har försökt kommendera fram någonting under de år som vi har suttit i regeringsställning. I stället har knappast någon regering satsat så mycket på att få marknadsekonomin att fungera, att omigen ta fram dynamikeni ett litet stelnat kapitalistiskt system — genom devalveringen och genom de insatser som vi har gjort för att få fart på svensk industri. Låt mig också, fru talman, avliva en myt som ständigt drivs från borgerligt håll, nämligen att vi socialdemokrater skulle ha någonting emot att enskilda medborgare i Sverige blir aktieägare, deltar i aktiesparande. Vi har haft en invändning mot det ni sysslade med för att stimulera enskilt aktieägande, nämligen att ni valde orimligt dyra och ganska orättvisa system. Nu har vi genomfört ett nytt system som kommer att träda i kraft under våren och som ersätter ert, nämligen allemanssparandet. Det ger varje svensk medborgare rättighet och möjlighet att delta i aktiesparande, att få skattefrihet på utdelningarna och den vägen delta i näringslivets kapitaluppbyggnad. Varför skulle vi göra det om vi var emot en spridning av ägandet till enskilda människor? Och varför skulle vi så pass energiskt understödja etableringen av nya företag, uppväxandet av mindre företag — om vi hade något emot att enskilda människor ägde och drev företag? Jag tycker att ni är fångar under era egna slagord om ni inte förstår att den beskrivningen är ganska grotesk. Björn Molin säger att löntagarna inte får ut någonting av löntagarfonderna, att det är fullständigt ointressant för dem att bry sig om ifall löntagarfonder finns eller inte. Han nämnde i sitt inlägg, som något slags beskrivning av hur litet fonderna kommer att betyda, att 1 90 av ATP-systemets utgifter skulle kunna täckas med inkomster från löntagarfonderna år 1990. Ja, 1 70 av dessa utgifter betyder faktiskt att vi skulle kunna slippa höja ATP-avgifterna med över 1 96 under dessa år. Den vägen får löntagarna och alla andra tillbaka det som satsas via löntagarfonderna. Man kan säga att vi har skapat ett rakt rör mellan företagens vinster, produktionens avkastning, och pensionerna, så att vi den vägen kan finansiera en del av våra pensioner. Man skall inte negligera vad det betyder i dag om vi slipper en höjning av ATP-avgiften med 1 eller 2 90 under 1980-talet. Jag vill säga till Nils Åsling att hans försvar för sin skrift ter sig litet märkligt. Om Thorbjörn Fälldin år 1976 dömde ut socialistiska och kollektiva fonder, har jag ändå litet svårt att förstå varför Nils Åsling — visserligen som ett medel av flera — så energiskt år 1979 argumenterade för kollektivt sparande, kollektivt uppbyggda fonder som skulle försörja näringslivet med riskkapital. Det var kollektiva fonder uppbyggda på ungefär samma sätt som vi nu föreslår och som Nils Åsling dessutom hade dumheten — förefaller det väl nu efteråt — att kalla löntagarfonder. Och han ville ha detta kollektiva sparande inom ATP-systemet, därför att det var en form som var politiskt acceptabel — men tydligen inte betraktades som acceptabel av Nils Åslings egen partiledare. Nils Åsling brukar vara en försiktig general. Jag förstår inte hur han vågade sig ut och manövrera på detta sätt tre år efter det att Thorbjörn Fälldin hade kommenderat givakt och riktning rakt höger ut inom centerpartiet. Desto ängsligare låter han i dag, när han avsvär sig alla sådana tankar. Jag måste säga till Björn Molin att jag tycker att det låter likadant från hans håll: Folkpartiet har alltid sagt nej till kollektiva lösningar. Nu påstår Björn Molin att folkpartiet hela tiden har tyckt att individuellt ägande var en ofrånkomlig egenskap hos löntagarfonder. Det är ganska omöjligt att hävda detta. I det beslut som folkpartiets landsmöte tog 1978 sade man att det behövdes en individuell anknytning för löntagarfonderna. Det skulle ske på precis samma sätt som vi nu vill organisera det, nämligen så att avkastningen från fonderna går in i ATP-systemet och finansierar pensionerna. Man skriver: AP-fonderna behöver under alla omständigheter ett tillskott under 1980-talet och löntagarfondernas avkastning skulle kunna vara ett bidrag. Genom sammankopplingen med det kapitalbehov som krävs för att trygga framtida pensionsutbetalningar till individerna uppnås också en individuell anknytning. Man vågade t.o.m. säga att systemet kanske kunde hjälpa till att trygga framtidens pensionsutbetalningar. Hur många gånger får man avsvära sig sina tidigare uppfattningar, Björn Molin? Det går inte att direkt ljuga om dem och påstå att folkpartiet talade om individuellt ägande i de här fonderna. I folkpartiregeringens proposition år 1979 sade man att rösträtten skulle kunna utövas av lokala fackliga organisationer. Hur går det ihop med ett individuellt ägande? Det står uttryckligen så i propositionen, Björn Molin. Fru talman! Skälet till att jag har velat dra fram detta i ljuset igen är att jag vill få klarhet i de problem vi diskuterar, vilka ni absolut inte vill ta in i den här diskussionen. Hur skall vi klara inflationen? Hur skall vi klara en tillräckligt hög och stabil kapitalbildning och vinstnivå i näringslivet? Hur skall vi kunna förena de ganska vitt spridda krav på rättvisa som finns i Sverige med ett koncentrerat näringsliv, som dessutom skall växa ännu mer i framtiden om vi skall få jobb och inkomster? Alla de problemen viker ni undan ifrån. I stället talar ni om sådant som inte finns i våra förslag, om saker och ting som hände för åtta år sedan, om uttalanden som gjordes i LO-tidningen 1976 och om vad enskilda socialdemokrater skrivit i artiklar här och var. Men de fundamentala problem som vi är valda för att i denna riksdag lösa, dem struntar ni helt i. Dem vill ni inte ha med i den här debatten. Fru talman! Jag avstår i allmänhet från värdeomdömen om mina politiska motståndare, men nu måste jag ändå fråga: Vad är ert alternativ? Hur skulle ni, om ni satt i regeringsställning, förklara för Landsorganisationens och TCO:s olika förhandlingskarteller att de skall hålla igen på lönehöjningarna, samtidigt som vinsterna tredubblas, vilket Nils Åsling talade om? Hur skall ni få dem att förstå, hur skall ni kunna förklara för dem att det är detta som bör ske, om ni inte erbjuder dem att vara med i det välstånd som skapas och bli delaktiga i det som sker på ett annat sätt än genom att ta ut för stora lönehöjningar, som i sin tur hotar inflationen och sysselsättningen? Det vore utomordentligt välgörande, fru talman, om ni inom oppositionen sade: Dessa problem angår inte oss, dem får regeringen sköta. Eller också kunde ni bemöda er om att, i stället för att i partipolitiskt nit försöka kasta smuts över löntagarfonderna, tala om vad borgerlighetens alternativ är. Hur skall ni få marknadsekonomin att fungera så att den ger full sysselsättning, prisstabilitet och litet rättvisa och trygghet åt människorna? Det är svaret på den frågan ni borde lämna. Det är egentligen er uppgift i den här debatten, men det struntar ni i för att få föra en konfrontationsdebatt, där jag tror att orden till slut kommer att fastna i halsen på er.

Fru talman! I sitt anförande återkom Kjell-Olof Feldt gång på gång till att fonder stärker marknadsekonomin. Låt mig då fråga än en gång: Varför erkänner ni inte att löntagarfonder är socialism? Får jag påminna om vad Kjell-Olof Feldt själv en gång skrev i partitidskriften Tiden: ”Med ekonomisk demokrati menar jag löntagarinflytande i våra största industriella produktionsföretag. Det är inte ett marginellt inflytande som avses, utan ett ägarinflytande som i princip kan vara kontrollerande. Detta ägande bygger på aktier, som förvärvas och förvaltas av särskilda fonder.” Finansministern har också mycket uppehållit sig vid fondsocialismens lönenedhållande verkan. LO lade nyligen fram sina löneyrkanden för nästa år. Trots att regeringen har angett ett utrymme på 6 90, vilket redan det är för mycket om vi skall kunna försvara vår konkurrenskraft, begär LO 10 26. Då frågar jag: Tycker Kjell-Olof Feldt att LO därmed infriat löftet att i utbyte mot löntagarfonder hålla nere lönekraven? Kan finansministern ange hur mycket som har avräknats från löneutrymmet med hänsyn till den nya vinstoch löneskatten som skall tas ut ur företagen för att bygga upp fonderna? Kjell-Olof Feldt har också mycket uppehållit sig vid anknytningen till ATP-systemet. Den anknytningen är taktiskt betingad främst av två saker som socialdemokraterna vill uppnå: dels vill de att det skall se ut som om man tillgodoser de starka önskemålen om individuella andelar, dels vill man utnyttja den positiva värdeladdning som ATP-begreppet ännu har. Ni socialdemokrater säger att vi inom borgerligheten var emot ATP, men att vi sedan har accepterat reformen när den väl var genomförd. För det första var vi inte emot att lösa tjänstepensionsfrågan, men vi hade en annan uppfattning om hur det skulle gå till. Vi förordade ett frivilligt system som byggde på premieavsättningar i stället för det fördelningssystem som nu gäller. Mycket tyder på att om vår modell gått igenom, skulle det inte ha varit så stora problem som det är i dag att uppfylla pensionsförpliktelserna. För det andra är det stor skillnad mellan ATP och fackföreningsfonderna. Pensionsbeslutet löste ett problem, tillgodosåg ett behov av trygghet för ålderdomen hos många människor. Kollektiva tvångsfonder är inte något som människor känner behov av. Det är tvärtom något som de känner oro inför. Det är därför de tre borgerliga partierna redan i förväg säger att om socialdemokraterna, mot folkets vilja, inför fonder blir det en borgerlig riksdagsmajoritets första uppgift att avskaffa dem. Oavsett vad som har hänt och sagts i det förgångna, kommer vi att enigt genomföra detta i framtiden.

Fru talman! Finansministern återkommer till citat ur min bok, och jag känner mig naturligtvis mycket smickrad över detta. Det är bara det att de löntagarfonder jag talade om där förutsatte frivilligt ägande, och de skulle vara underställda demokratisk kontroll. Det var alltså de individuella sparformer, som sedan förverkligades it.ex. skattefondssparandet, som jag där talade om. Kravet på en femte fond tillgodosågs bl.a. av, som jag sade, dåvarande ekonomiminister Gösta Bohman genom den förstärkning som skedde av fjärde fonden. Den tredje åtgärd som jag föreslog var alltså inrättandet av trygghetsfonder. Vi hade kommit överens med arbetsmarknadens parter om att närmare studera detta, men socialdemokraterna gjorde till en av sina första uppgifter vid regeringsskiftet att lägga ned saken, därför att de inte ville ha den typen av strukturinsatser. Jag har genomgående betonat att från centerns synpunkt är det Meidnerska förslaget i dess ursprung lika väl som dagens socialdemokratiska förslag oförenligt med demokratiska principer, och det var det Thorbjörn Fälldin sade 1976. Det var också det jag sade i den bok som finansministern här har citerat. Finansministern svarade inte på min upprepade fråga beträffande dräneringen av företagens resurser. Jag framhärdar i att tro att finansministerns egen beräkning — den som ligger till grund för propositionen och som säger att en och en halv å två miljarder år 1984 kommer att tas från företagen och föras över till fonderna — är en felaktig kalkyl, eftersom den har ett felaktigt utgångsläge, nämligen situationen 1980. Det är ingen tvekan om att man, i fall den här vägen följs, med oro kan se hur svenskt näringsliv, i ett skede när investeringarna skulle börja lossna, kommer att dräneras på ett kapital som behöver investeras i nya anläggningar och produktionsprocesser. Detta leder mig fram till den fråga som jag ställde till Arne Gadd, men inte fick något svar på: Kan man från socialdemokratisk sida räkna med att fonderna bättre än företagen kan bestämma vilka investeringar som skall genomföras, att de kan avläsa marknaden och sköta den resursallokering som är en förutsättning för högsta möjliga konkurrenskraft i svenskt näringsliv? Sammanfattningsvis, fru talman, vill jag säga att det är beklagligt att behöva notera att det här förslaget nu skall behandlas och gå till beslut. Det föranleder mig att säga att den politiska attityden ifrån socialdemokratins sida är betänklig. Det är konfrontation snarare än samarbete man vill ha. Man vill inte ge löntagarna förtroendet att vara delaktiga i produktionsresultatet under frihet och inom ramen för de demokratiska principer som vi är satta att vårda här i kammaren.

Fru talman! Löntagarfonderna kan i bästa fall ge ett bidrag till ATP-systemet på 1 Jo. Då kan ATP-avgiften bli 1 96 lägre, säger Kjell-Olof Feldt. Vi skall emellertid därvid ha i minnet att alternativet är att man inte har några löntagarfonder, att företagen inte behöver betala någon vinstskatt och att löntagarna inte belastas med någon löntagarfondsavgift. Det ger naturligtvis ett större utrymme för företagen att bidra till AP-fonderna. Det är därför som den här jämförelsen och det här argumentet om att löntagarfonderna tryggar pensionerna är falska. Det blir inga säkrare pensioner i framtiden genom löntagarfonder. Jag kan inte på den begränsade tid jag har till mitt förfogande gå in på hela historiken när det gäller folkpartiets inställning. I alla de dokument som Kjell-Olof Feldt citerade understryks emellertid från folkpartiets sida kravet på individuella andelar eller individuell anknytning. Det förslag som nu har lagts fram kan ju inte med bästa vilja i världen sägas innehålla någon individuell anknytning. Låt mig sedan säga någonting om den konfrontation som i den här frågan äger rum mellan den socialistiska och den icke-socialistiska delen i Sveriges riksdag. Vem är det som har skapat det konfrontationsklimatet, Kjell-Olof Feldt? Nog är det väl ändå regeringen och socialdemokratin. Ni sade i valrörelsen att det här systemet inte skulle genomföras utan att ni hade diskuterat med näringslivet. Ni skulle inbjuda de andra politiska partierna till diskussion. Om det var någon mening med denna s.k. utsträckta hand, var det väl att ni skulle lyssna och förhoppningsvis ta intryck av vad vi sade. Vi utgick från att ni hade en vilja att anpassa er till vad det samlade näringslivet och den samlade borgerliga oppositionen tyckte. Så har ju inte skett. Detta är uttryck för samma attityd som ni hade när vi i går diskuterade skatterna och som tog sig uttryck i att socialdemokraterna ensidigt ändrade skatteöverenskommelsen utan hänsyn till de båda andra partier som stod bakom den. Jag sade då, och jag upprepar det gärna i dag, att det är beklagligt för vårt land att socialdemokratin nu har slagit in på konfrontationens väg. Kjell-Olof Feldt frågar vad vi har för alternativ. Jag skall gärna svara på det. Jag skall emellertid först säga att det alternativet har som första punkt att det inte skall bli löntagarfonder. Det är den första förutsättningen för att vi skall lyckas med vårt alternativ för en verklig maktspridning. Folkpartiet har ett program med rubriken ”Nej till kollektiva löntagarfonder. Ja till verklig maktspridning.” Utöver nej till löntagarfonder finns i det programmet kraven: Sprid aktieägandet. Avveckla dubbelbeskattningen på aktier. Återinför aktiefondssparandet. Bygg ut andel-i-vinstsystemen. Upprätthåll konkurrens och mångfald. Stärk småföretagen, bl.a. genom att inte lägga en extra förmögenhetsskatt på företagen. Avskaffa den graderade rösträtten på börsnoterade aktier. Skydda småspararna på börsen. Det är vårt program för välstånd och trygghet.

Fru talman! Jag vill först kort sammanfatta de ståndpunkter som vpk-gruppen kommer att inta vid den votering som så småningom följer efter flera långa dagars färd mot morgon, natt eller vad det nu kan bli. Vi anser att de åtta år som har förflutit sedan Rudolf Meidner lade fram den första rapporten om löntagarfonder är en fullt tillräcklig tid för de borgerliga partiernas representanter att tänka över den här frågan. Vi kan alltså inte dela deras ståndpunkt att frågan är otillräckligt beredd. Den har nu beretts i över åtta år. Regeringen har lagt fram förslag om ändringar i tio stycken lagar. Vi är överens med regeringen om nio av ändringarna och kommer att rösta på dem. Det gäller bl.a. lagen om vinstdelning och att man höjer ATP-avgiften med 0,2 9.

Där har vi alltså en annan mening än regeringen och socialdemokraterna här i riksdagen. De vill i stället att löntagarfondssystemet helt skall anpassas till det marknadsekonomiska systemet, dvs. till den nuvarande kapitalismen, en ståndpunkt som vi inte kan dela. När det gäller denna fråga kommer vi alltså att lägga ned våra röster, om vårt förslag slås ut i en förberedande eller senare votering. Jag kan vidare, fru talman, inte underlåta att påpeka den motsättning som har funnits hela dagen i den borgerliga argumentationen mot löntagarfonderna. Dels har man sagt att man är motståndare till dem därför att de blir så utomordentligt betydelsefulla. De skulle t.o.m. innebära att socialism införs i Sverige, ett argument som de borgerliga själva inte tror på. Dels vill man inte ha löntagarfonder, därför att de inte får någon större betydelse för ATP-fondsystemet. Dels har alltså löntagarfonderna en utomordentligt stor betydelse, dels har de en alltför liten betydelse. Jag undrar hur ni får detta att gå ihop. Det gör det ju i själva verket inte.

Fru talman! Jag frågade de borgerliga representanterna vilket deras alternativ var. En seriös debatt i Sveriges riksdag borde rimligen alltid innebära att alternativ ställs mot varandra. Nu skall jag inte begära för mycket av en replik på tre minuter. Men när jag hörde Lars Tobisson, tyckte jag att han utnyttjade sina tre minuter utomordentligt dåligt, om avsikten var att presentera något slags borgerligt alternativ. Det var en ganska trött upprepning av de gamla slagorden. Den enda lösning som framskymtade på landets ekonomiska problem var att moderaterna om igen lovade att avskaffa löntagarfonderna, oberoende av hur de har fungerat och även om man kan konstatera objektivt att de har bidragit till en lösning av Sveriges ekonomiska problem och fört oss en bit längre ur krisen. Även om de har varit bra helt enkelt, skall moderaterna tillsammans med lydtrupperna i folkpartiet och centern avskaffa dem. Det är en både oförnuftig och äventyrlig ståndpunkt. Den är oförnuftig, eftersom den visar att man har förlorat förmågan att erkänna förnuftets övertag över känslorna i vissa lägen. Kan man resonera sig fram till en ståndpunkt och inte bara känna sig fram till den, får man acceptera att förnuftet segrar. Det är så det skall vara. Jag begriper att det är pinsamt för Björn Molin med folkpartiets turer i löntagarfondsfrågan. Men de problem som folkpartiet ville angripa — och det får jag inte Molin att erkänna — finns kvar och har bara blivit värre sedan 1978 och 1979, antingen det gäller sparandet eller kapitalbildningsproblemet eller lönepolitikens problem. Björn Molin valde att gå förbi hela den diskussionen, och i stället upprepade han ett annat omtyckt slagord, nämligen att det är socialdemokratin som har sökt konfrontation — vi har inte bara fått konfrontation utan vi har aktivt sökt den, vi har velat ha den. Om ett parti och en regering inbjuder till överläggningar i en viss konkret fråga därför att man vill ha till stånd en bred lösning, hur kan det vara ett tecken på att man söker konfrontation? Avgörande är ju att vi fick aldrig tillfälle till några diskussioner. Det förhindrades av våra motparter. En del av dem som bjöds in vägrade att komma. Andra, däribland de borgerliga partierna, förklarade redan innan de kom att löntagarfonder var de över huvud taget inte ens beredda att diskutera. Det spekulerades i huruvida Thorbjörn Fälldin skulle resa sig och gå ut, om vi bara nämnde ordet löntagarfonder. Jag förstår inte hur det skulle ha varit möjligt för oss att söka oss fram till ett samförstånd, när er attityd så uppenbart var: Undvik samtal, gå inte in i något utbyte av tankar och synpunkter med socialdemokraterna! Det var ni som ville ha konfrontationen, och det är också den vi har fått. Nils Åsling ger alldeles bestämt intryck av att försöka rädda sitt eget skinn, att avsvära sig allt ansvar för tidigare ståndpunkter, för att nu kunna försäkra att han har den rätta tron. Han ingår nu i gänget av fondhatare, och därmed har han legitimation på de borgerliga estraderna. Men det var inte så en gång i tiden, Nils Åsling. Begreppet marknadsekonomi har spelat en stor rolli den här debatten. Jag skall då till slut bara ge vår syn på den frågan. Vad menar vi nämligen med marknadsekonomi? Varför är det viktigt för oss huruvida det finns en sådan eller inte? För socialdemokratins del är det tre egenskaper hos detta ekonomiska system som gör att vi stöder det, att vi vill behålla det. Det är den enda form för decentraliserat beslutsfattande i det ekonomiska livet som vi har kunnat se fungerar någorlunda, byggt på en så fri prisbildning som man kan ha i en kapitalistisk ägandestruktur. Det andra är att det är trots allt det system där konsumenterna har största möjliga valfrihet. Den är också begränsad äv olika skäl, men den är större än med andra lösningar. Det tredje — och det är ganska väl bestyrkt — är att det är det system som ger den mest effektiva användningen av våra ekonomiska resurser. Vad är det då som kan hota marknadsekonomin? Det målas nu ut att det är om ATP-systemet får fem nya fonder som under några år köper aktier i företagen. Jag vill påstå att de borgerliga partierna, om de hävdar detta, har förstått mycket litet av de hot som marknadsekonomin i Sverige och i västvärlden är utsatt för i dag. Det är bara att titta i historien så ser man vad det är som har fått marknadsekonomin att skrumpna samman och ersättas med andra ekonomiska och politiska system. Det är långt tyngre krafter än det vi nu diskuterar. Det har varit massarbetslösheten, det har varit när företagskoncentrationen går så långt att effektiviteten inte längre är tillräcklig, och det har varit när de sociala klyftorna och orättvisorna tillåtits gå för långt. Om man verkligen är angelägen om att bevara den marknadsekonomi med olika ägarformer som vi har i Sverige, då skall man anstränga sig för att se till att marknadsekonomin kan förenas med full sysselsättning, med rimlig social rättvisa och en spridning av makten. Det är detta vi arbetar för. Jag måste när jag nu för min del avslutar denna debatt i riksdagen säga att jag inte ser att dagens uppsättning av borgerliga partier har någon lösning på dessa problem. Av den ekonomiska politik som de lägger fram i riksdagen framgår det ganska klart att de har gett upp när det gäller både rättvisan och sysselsättningen.

Med det beslut som jag hoppas riksdagen kommer att fatta under det närmaste dygnet ändrar vi inte färdriktning. Vi bryter inte upp det kapitalistiska systemet, men vi ger ett bidrag till hur blandekonomin kan fungera, så att medborgarna finner sig till rätta i samhället och så att detta kan ge dem arbete, delaktighet och rättvisa i ekonomiskt och socialt avseende.

Fru talman! Frihet ger mångfald. I ett system med tusentals olika företag, startade efter tusentals olika affärsidéer, ägda av hundratusentals olika människor, behöver ingen ha majoritet för att få sin vilja igenom. I det ekonomiska livet är det möjligt att låta flera sanningar härska samtidigt. Visst fattas det då också fel beslut och görs misstag, men dessa blir inte lika allvarliga och omfattande som misstagen i den politiskt styrda och kontrollerade delen av samhället. I den fria ekonomin finns det oftast någon annan som tänkt och gjort tvärtom. I den fria ekonomin finns ett samband mellan risktagande och ansvar för följderna. Den som tar en ekonomisk risk gör det med sina egna pengar och får ta ansvaret, oavsett om det går bra eller dåligt. Inom den offentliga sektorn eller i fondstaten finns inte detta samband. Ekonomisk frihet är ett värn för individens frihet just därför att den ger utrymme även för minoriteten, för det annorlunda och avvikande, som kanske strider mot den sanning som just nu är vedertagen, men som mycket väl kan visa sig riktigt. I själva verket har de flesta av det ekonomiska livets viktigaste framsteg startat kanske som en udda idé eller i varje fall som ett ovanligt uppslag. Få av de uppslagen hade lett till någon reell verklighet om det hade behövts majoritetsbeslut i en politisk församling. När Volvo under 1950-talet ville börja exportera bilar till Förenta staterna möttes företaget av misstro och huvudskakningar. Regeringen, under ledning av Tage Erlander, ville inte stödja projektet, och säkert delades regeringens skepsis av många andra. Att exportera bilar till bilarnas hemland, sade många, kunde inte vara mycket lättare än att sälja frysboxar till Nordpolen. Därvid blev i det vad gällde den offentliga inställningen. Men på en fri marknad krävs inga parlamentariska majoritetsbeslut. Volvo trodde på idén, och våra skattelagar tillät då Volvo att satsa sin vinst efter eget gottfinnande. Nu vet vi att de som då var i minoritet hade rätt. Detta var en av de mest framgångsrika exportsatsningarna någonsin. Hur det skulle ha varit i dag vet vi inte. Vi vet att i fondstaten skulle 20 96 av vinsten ha tagits från Volvo och förts någon annanstans. Sannolikt skulle också andra styresmän ha suttit i ledningen för Volvo och kanske haft helt andra bedömningar om hur man borde ta risker än vad den dåtida affärsledningen i Volvo tyckte. Eller för att ta ett annat exempel: Nog ansågs Ingvar Kamprad som litet excentrisk med sin idé att starta ännu en möbelfabrik i Småland. Dessutom skulle kunderna få skruva ihop sina möbler själva. Jag undrar om vi någonsin hade fått något IKEA om Ingvar Kamprad hade varit beroende av politiska församlingars, fondstyrelsers eller fackföreningars gillande av hans avvikande idéer. Jag hör Kjell-Olof Feldt hela tiden fråga efter alternativet. Alternativet finns ju i det ekonomiska system som har givit det bästa välståndet någonsin i världshistorien, nämligen marknadsekonomin. Det är lätt att med siffror visa marknadsekonomins överlägsenhet över den ”planerade hushållningens” ekonomier. Men allt detta är egentligen bara bieffekter — som är bra. Vår fasta tro på marknadsekonomin grundas på att den är det enda ekonomiska system som har givit utrymme för det som är banbrytande, det som är avvikande och ovanligt. Marknadsekonomin är det enda ekonomiska system som givit den som saknar makt, förbindelser eller gunst en chans att visa att hon har rätt. Ekonomisk frihet — marknadsekonomi — är den enda ekonomiska ordning som värnar om den enskilda individens frihet i alla de tusentals vardagsangelägenheterna. Det må vara att välja arbetsgivare, arbete eller bostad eller att forma sitt sätt att leva efter egna önskemål, att köpa det man vill köpa och det man behöver och avstå från annat. Allt detta rör beslut som ger varje svensk möjlighet att ge sitt liv ett innehåll efter eget val. Ekonomisk frihet är en förutsättning för politisk frihet, därför att den skiljer den ekonomiska makten från den politiska makten och därför att den bygger på fria självständiga människor, som tar ekonomiskt ansvar. Medborgare som man förklarar ofria i ekonomiska sammanhang kommer också att bli ofria i det politiska livet — där finns ett klart samband. Självfallet har koncentration av makt och ägande uppstått även i en marknadsekonomi. Visst kan det göra det. Men maktkoncentrationen blir aldrig fullständig, eftersom ekonomisk makt hela tiden balanseras av politisk makt och av organisationers makt. Det behövs en stark stat även i en marknadsekonomi, men politikernas uppgift i riksdag och regering är att fastställa spelreglerna och att döma oväldigt. Det är när domarna ger sig ut på planen och börjar delta i spelet som villervallan blir total. Så sker i de socialistiska staterna, och så kommer att ske i fondstaten. Fonderna hotar de grundvalar som vi byggt upp västvärldens samhällssystem på. De som använt begreppet öststatssystem är, ironiskt nog, socialdemokrater. Om jag inte minns fel, var det ledamoten av denna kammare Gunnar Nilsson som först använde uttrycket. Naturligtvis kommer också Fondsverige att vara en parlamentarisk demokrati i formell mening. Folket väljer riksdag, som väljer regering, som väljer fondstyrelser — allt enligt den representativa demokratins regler. Men fonderna hotar den ekonomiska friheten. De hotar mångfalden och innebär därför ett väsentligt ingrepp i friheten för vanliga människor, den frihet som är det yttersta syftet med demokrati. Demokratin förlorar därigenom successivt allt mer av sin mening och sitt innehåll. Det förslag vi nu skall behandla innebär att än mer makt kommer att samlas hos de redan mäktiga: politikerna och fackföreningarna. Maktbalansen i Sverige kommer att rubbas. Vi kan diskutera hur mycket, men att den kommer att rubbas kan ingen förneka. I stället för att vara en motvikt, kommer den ekonomiska makten att växa ihop med den politiska och den fackliga makten. De stora ägarna i dag, AP-fonderna, pensionsstiftelserna, Wallenberggruppen och LO, kommer att få en storebror — Storebror Fonderna. På bara några få år kommer denna storebror att vara den största aktieägaren i landet — ett faktum som socialdemokraterna systematiskt försöker tona ner. Fondanhängarna talar ogärna om ekonomisk frihet. Deras mål är det som i socialdemokraternas partiprogram kallas ”planmässig hushållning”,men som socialdemokraterna i den offentliga debatten föredrar att kalla ”reglerad marknadsekonomi”. Det finns en oerhörd diskrepans mellan Kjell-Olof Feldts uttalanden i den offentliga debatten och det socialdemokratiska partiprogrammet. Men i handling strävar man hela tiden i partiprogrammets riktning, om än i tysthet, under hand, med försiktighet och bakom dimridåer. I stället för ekonomisk frihet vill LO och socialdemokraterna med fonderna åstadkomma vad de litet diffust brukar kalla ”ekonomisk demokrati”. Analogt med innebörden i begreppet ”politisk demokrati” är målet att ekonomiska beslut om produktion och investeringar skall fattas av församlingar, utsedda av församlingar, utsedda av församlingar, utsedda i fria och allmänna val. I det politiska livet är detta nödvändigt och bra, därför att besluten skall gälla alla landets medborgare. Vi kan bara ha en lagbok, en utrikespolitik, ett rättsväsen och ett försvar. Principen om att majoriteten måste få bestämma, med respekt för och hänsyn till minoriteten, är nödvändig i politiska sammahang, men inte i ekonomiska. I fondstaten får den ekonomiska friheten träda tillbaka för majoritetsbesluten. När ”ekonomisk demokrati” sätts framför ekonomisk frihet, blir resultatet mindre frihet för den vanliga människan, inte mer demokrati. I själva verket ersätts den lilles beslut av den stores. Den store är samma person som har politisk och facklig makt och som också ges den ekonomiska makten. En handfull människor på samhällets tinnar som också får fatta de ekonomiska besluten — det är vad socialdemokraterna menar med ekonomisk demokrati. Socialister brukar i vanliga fall, om än inte i fondfrågan, föraktfullt tala om anonyma marknadskrafter. Men vi har 8 miljoner anonyma marknadskrafter i Sverige. Varje dag fattar dessa anonyma marknadskrafter miljoner beslut. Det kan gälla köp av bil, bostad, tandkräm, bröd, eller vad det än är som vi sysslar med i våra liv. Många beslut är kloka, många är säkert mindre kloka. Men vare sig de är kloka eller inte har människorna rätten att själva och enskilt göra sina val. Är inte den ”rösträtten” demokratisk? Och dessutom: Är det inte rimligt att tro att alla dessa miljoner marknadskrafter tillsammans representerar en större klokskap än en handfull politiker och ombudsmän i fondstyrelserna? Hela idén om löntagarfonder är ett utslag av ett fantasilöst synsätt. Socialister betraktar ekonomiska tillgångar som om de vore fysiska tillgångar, givna och begränsade. Socialister intresserar sig mer för att omfördela det andra skapat än för att skapa själva. Typiskt för den socialdemokratiska retoriken i dagens Sverige är att socialdemokraterna bara talar om en rättvis ”fördelningspolitik”. De talar aldrig om hur man skall kunna skapa resurser, så att det sedan blir någonting att dela på, rent av mer att dela på. Så är det också med fonderna. I motsats till de skattesparfonder som riksdagens socialistiska majoritet nyligen avskaffade, tillför dessa fonder inte den svenska industrin en enda ny krona. Fonderna tar i själva verket pengar från de företag som går bra, för att köpa aktier av dagens aktieägare i de företag som fondstyrelserna finner lämpliga. Icke ett enda nytt öre tillförs näringslivet med detta förslag. Det påstår visserligen socialdemokraterna rätt ut, men de kan icke bevisa det. Socialismens syn på företagsamhet är också fantasilös. Man kan inte ha femårsplaner för nytänkande. Och dåliga idéer blir inte goda bara för att man satsar mycket pengar på dem. Däremot kan all planering, all byråkrati, all beskattning, all politisk inblandning och alla olika styrelser i företagsamheten effektivt kväsa idéer. Vi får ett sämre näringsklimat, och vi får ett stelt, grått och byråkratiskt samhälle, där den vanliga människans intresse förrycks och förtrycks. Fonderna må förfoga över hur många miljoner som helst. Framstegen kommer ändå inte. I den ekonomiska statistiken finns ingen kolumn för nyskapande, ingen kolumn för företagande och ingen kolumn för arbetsglädje. Det finns inte ens någon organisation för nästa generation företagare — den grupp som kanske mer än någon annan skulle behöva finnas representerad i vårt rika organisationsliv. Men faktum är att det är just skapande, fantasi och vilja att ta risker som gör att döda tillgångar förvandlas till ekonomiska värden. Pengar är en lika död tillgång som ett stycke malm, ända tills någon idérik människa kommer på att göra något av dem. Politiska läror som har kollektivismen som ledstjärna kan aldrig förstå och acceptera detta, eller vill det i varje fall inte. Därför får också idéer som fondförslaget sin fullständigt klara logik för en sann socialist. Fru talman! Det socialdemokratiska partiets väg till fondbeslutet har varit kantad av motstridiga argument. Fondernas uppgift och syften har ständigt anpassats efter de problem som för dagen dominerat debatten. Typiskt är att fonderna nu skall föra Sverige ur krisen. Så lät det exempelvis inte 1975. Vi skulle kunna föra en lång debatt om hur argumenten hela tiden har anpassats. Men nu vann socialdemokraterna fjolårets val. Tillsammans med kommunisterna har ni i dag en majoritet i Sveriges riksdag. Därmed har ni makt att införa detta fondsystem. Men makt är nödvändigtvis inte detsamma som rätt och moral. Har ni också moralisk rätt att i dag trumfa igenom fondstaten? Vi politiker skall ju stå för våra löften, stå raka för vad vi sade före valet och göra efter valet vad vi sade före valet. Den 27 juli 1982, före valet, sade Kjell-Olof Feldt: ”Låt oss påskynda processen så att vi kan gå på direkta val redan från början.” En månad senare, dvs. också före valet, sade Olof Palme: ”Att det skall vara direkta val det kan jag ge besked om.” Har någon av er sett minsta förslag eller antydan i denna proposition till direkta val? Jag undrar: Varför? Varför bröt ni dessa klara löften, Olof Palme? Hur kan egentligen en statsminister i dag försvara en proposition, när han har uttryckligt lovat före valet att det skall bli direkta val och det sedan inte blir det? I ett brev, också i juli, till varenda småföretagare i Sverige skrev Kjell-Olof Feldt före valet: ”Det viktigaste är att breda lösningar är ett uttalat villkor, utan vilka inget fondförslag skall genomföras.” ”Breda lösningar” — varför ställde ni ut det löftet? Ja, varför ställde ni över huvud taget ut några löften? Men nu har ni gjort det, och har ni mot denna bakgrund verkligen moraliskt mandat för det beslut ni tänker fatta? Men regeringen har valt sida. LO har krävt fonder, så fonder skall det bli. Räntorna på alla de miljoner som ert parti får från LO skall betalas med fackföreningsfonder. När vårt land verkligen behöver arbetsro, skall vi beträda denna oprövade vägför oprövad är den. I bästa fall — jag understryker, i bästa fall — leder den till högre skatter, mer byråkrati och mer maktkoncentration. Men i värsta fall leder den till att Sverige lämnar marknadsekonomin och får ett nytt ekonomiskt system. Redan om tre år kan fonderna vara den största aktieägaren. År 1990 kan fonderna — om vår riksdag då fortfarande har socialistisk majoritet — vara den dominerande aktieägaren i alla svenska storföretag. Det är det förslag som den socialdemokratiska regeringen i dag lägger fram — av förklarliga skäl hoppas man naturligtvis att ha majoritet fram till 1990. Fonderna kan då vara den dominerande ägaren i vartenda svenskt storföretag. Ingen kan förneka att vi på det sättet går steg för steg mot mer makt för de redan mäktiga kollektiven och mindre makt för de vanliga människorna — detta när vi formligen ropar efter motsatsen: mindre byråkrati, mera frihet och inflytande för människorna. De ledamöter som röstar för fondernas införande tar på sig ett stort ansvar. Ingen kan påstå att regeringen drivits till detta fondbeslut av ett starkt, folkligt krav. Det är inte trycket från verkstadsgolvet eller kontorsrummen som ligger bakom detta förslag. Det är inte internationell erfarenhet som har talat för att man här har Columbi ägg och lösningen. Tvärtom är ni ensamma i världen om detta. Och beskyll inte oss för att sakna varje spår av intresse för att diskutera detta kollektivistiskt-socialistiska steg! Ert förslag om löntagarfonder möter i själva verket ett massivt motstånd. Tiotusentals företagare har demonstrerat — den 4 oktober genomfördes sannolikt den största manifestationen någonsin i Sverige. Hundratusentals människor har skrivit under upprop. I opinionsundersökning efter opinionsundersökning visar sig det kompakta motstånd som dessa fonder möter. Den borgerliga enigheten är total. Centern, folkpartiet och moderata samlingspartiet har lagt en gemensam reservation, och våra tre partier har lovat, att om det blir borgerlig majoritet i 1985 års val, kommer fonderna att avvecklas omedelbart. Fru talman! Det vittnar om en viss galghumor — måhända omedveten — hos fondernas upphovsmän, att de valt just 1984, med allt vad det årtalet kommit att symbolisera, som det år då fonderna skall införas. Men det är också det enda lustiga i denna fråga. Få utanför LO-borgen, där de nya makthavarna sitter, kommer att känna glädje över att Sverige den 1 januari 1984 anträder marschen in i fondsamhället. I den mån det skålas för fonderna på nyårsnatten, blir det nog en skål för en borgerlig valseger och för att dessa fonder avskaffas 1985.